Herr talman! Så här säger en svensk arbetare våren 1977: ”Jag mår dåligt hela tiden. Illamåendet kommer i vågor flera gånger om dagen. Ofta blir jag också yr. Jag är onormalt trött — måste sova middag när jag kommer hem från jobbet och det har jag aldrig behövt förut. Dessutom är jag enormt törstig och måste dricka hinkvis med vatten.” Det berättar Erik Svensson, 45 år och gjuteriarbetare, i senaste numret av Metallarbetaren. Han är blyförgiftad och har 70 mikrogram bly per 100 milliliter blod i kroppen. Det är precis på det övre biologiska gränsvärdet. Hur länge han haft så hög blyhalt vet han inte, för han undersöktes i april för första gången under sina åtta år i gjuteriet, trots att bestämmelserna säger att arbetare som utsätts för bly skall blodundersökas med jämna tidsintervall. Blyförgiftning är en krypande sjukdom. Symtomen kommer så långsamt att man ofta inte märker det. Blyhalter över 40 mikrogram — nästan hälften av vad Erik Svensson hade — per 100 milliliter blod kan ge skador på njurar, nervbanor, hjärna och kromosomer. I stället för att tillfälligt plocka bort en arbetare från den plats där han utsätts för bly — som anvisningarna nu kräver — borde man angripa problemet vid källan och se till att bly över huvud taget inte sprids i luften. Erik Svensson är inte ensam om att vara blyförgiftad. Han är en av många som skadats av hälsofarliga ämnen när han arbetar år 1977. I jordbruksutskottets betänkande nr 31 berörs frågan om hälsooch miljöfarliga varor och behandlas motionen 1236, som blivit välvilligt behandlad av utskottet och i princip, kan man säga, har blivit bifallen. Utskottet har dock varit kortfattat, och det finns därför anledning att motivera de skarpa krav på åtgärder som motionen ställer. Den ständiga och okontrollerade tillförseln av kemiska och kemisktekniska produkter till marknaden är ett av våra största miljöproblem och den drabbar särskilt hårt i arbetsmiljön. Vem helst som så önskar kan bedriva tillverkning och försäljning av kemisk-tekniska produkter. Det finns ingen tillståndsprövning eller annat förfarande för att förhindra att onödigt farliga kemikalier används för ändamål där de kan ersättas med mindre riskfyllda ämnen. Situationen försvåras ytterligare av att det ofta är mycket svårt att få tillgång till uppgifter om innehållet i de kemiska produkterna. Tiotusentals skyddsombud och andra fackligt förtroendevalda drabbas i sin dagliga verksamhet av svårigheter som beror på att man inte på ett enkelt sätt kan få tillgång till uppgifter om innehållet och farligheten av olika produkter som används eller övervägs att användas på arbetsplatsen. Samma problem finns för dem som arbetar inom företagshälsovården och för alla konsumenter som vill välja de från hälsosynpunkt lämpligaste produkterna. Statliga myndigheter, såsom arbetarskyddsstyrelsen och naturvårdsverket, har sedan länge rätt att från tillverkare och leverantörer inkräva uppgifter om innehållet i olika produkter. Innehållsdeklarationer har emellertid endast kunnat inkrävas om ämnen som särskilt har uppmärksammats, t.ex. på grund av misstänkta skador. Det finns inget sätt för myndigheterna att ta reda på i vilka produkter ett visst kemiskt ämne ingår. Behovet av en överblick har illustrerats av de tillfällen under de senaste åren då nya uppgifter har framkommit som förorsakat en radikal omvärdering av ett ämnes giftighet. För att ta reda på om vinylklorid användes som drivgas i någon av de i Sverige sålda sprayförpackningarna var man t.ex. tvungen att analysera innehållet i ett stort antal förpackningar. Möjligheten till kraftfulla insatser har tidigare försämrats av att resurserna varit uppsplittrade så att ingen myndighet haft ett helhetsansvar för kontrollen av de kemiska produkterna. Genom lagen om hälsooch miljöfarliga varor, som trädde i kraft den 1 juli 1973, och tillkomsten av produktkontrollnämnden skapades organisatoriska möjligheter till en samlad överblick och ett samlat ansvarstagande på detta område. För att i praktiken kunna förverkliga detta ansvar krävs att produktkontrollnämnden hos sig samlar information om innehållet i alla på marknaden förekommande kemiska produkter. Först då kan myndigheternas insatser övergå från att vara tillfälliga punktinsatser till att bli en produktkontroll i ordets egentliga bemärkelse. Detta kan bäst ske genom att det centrala produktregistret som började förberedas redan 1974 kommer till stånd. Det är ännu inte klart. Påtryckningar från industrin har gjorts för att fördröja registrets tillkomst och för att minska omfattningen av de uppgifter som skall förekomma. I enlighet med de fackliga önskemålen måste produktregistret snabbt komma till stånd och få en sådan utformning att det innehåller fullständiga innehållsuppgifter om alla på marknaden förekommande kemiska och kemisk-tekniska varor. Ett fullständigt register kommer att bli ett unikt instrument för ett aktivt förebyggande arbete mot de kemiska hälsoriskerna. Ett sådant förebyggande arbete förutsätter emellertid följande sätt att använda registret. För det första måste naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen och övriga myndigheter från produktregistret kunna få direkt tillgång till uppgifter om enskilda produkter. För de centrala myndigheterna kan registret bl.a. tjäna som hjälpmedel för att ge anvisningar om vådlighetsmärkning och skyddsblad för olika produkter. För det andra måste skyddsombuden genom registret få tillgång till uppgifter om innehållet i de produkter som förekommer på det egna arbetsstället och från arbetarskyddsstyrelsen eller produktkontrollnämnden få hjälp med bedömningen av dessa uppgifter. Genom arbetarskyddslagen har skyddsombuden i dag rätt att erhålla alla uppgifter av betydelse för arbetsmiljön. Den väsentliga inskränkningen av skyddsombudens informationsrätt är att de inte har tillgång till uppgifter om kemiska produkter som produceras utanför det egna företaget, framför allt därför att kraven på produkthemligheter fått gå före arbetarnas hälsa. För att på denna punkt komplettera informationsrätten enligt arbetarskyddslagen måste uppgifterna i produktregistret därför vara tillgängliga för skyddsombuden. För det tredje bör man ur registret kunna erhålla listor över de produkter vilka innehåller ämnen vars förekomst på grund av sin hälsovådlighet kan ifrågasättas. Tillverkarna skall anmodas motivera förekomsten av dessa ämnen. Om någon tillfredsställande motivering inte kan ges och tillverkaren inte kan ändra produktens sammansättning, kan ingripanden göras t.ex. enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Förbud måste också kunna utfärdas mot onödig användning av hälsooch miljöfarliga varor. En plan bör utformas för hur en sådan genomgång av förekomsten av hälsovådliga ämnen på marknaden kan genomföras och även visa på hur prioriteringen härvid kan göras av olika grupper av hälsovådliga ämnen. Alltsedan produktkontrollagens tillkomst den 1 juli 1973 har, med rätta, förväntningarna vuxit på att lagen effektivt skulle användas i syfte att hindra skador på människor. Lagens syften är alldeles klara — att ingripa mot farliga ämnen, ej enbart att kontrollera dem. Efter hand har också riksdagen skärpt tonen. År 1975 uttalade riksdagen att ”den i lagen föreskrivna s.k. omvända bevisbördan får inte bara bli en vacker devis utan att bestämmelserna härom verkligen tillämpas på ett sätt som motsvarar lagstiftningens syfte.

Enligt utskottets mening kräver den snabba utvecklingen på förevarande område ett oavlåtligt framflyttande av positionerna från de produktkontrollerande samhällsorganens sida. Utskottet vill i detta sammanhang också fästa uppmärksamheten på att lagstiftningen även om den i första hand omfattar varor som kan betecknas som kemiska också skall kunna tillämpas på andra varor.” Vi har nu nått fram till år 1977 — fyra år efter lagens tillkomst — och den omvända bevisbördan har ännu inte använts. Men produktregistret har förutsättningar att bli ett avgörande instrument för att förverkliga den omvända bevisbördan. Dagligen läser vi om de kemiska ämnenas skadeverkningar på arbetarnas hälsa. Tusentals nya kemiska ämnen tillkommer varje år. Det kan ta 15-20 år innan skadorna av de kemiska ämnena visar sig. Och hittills är det bara toppen av ett isberg vi sett. De arbetande människorna som utsätts för kemiska ämnen kan med rätta säga: Varför handlar ni inte — ni vet att det är farligt! Och det är bråttom. Instrumentet för kontroll av de kemiska ämnena — produktregistret — måste omgående praktiskt börja användas. Arbetarnas hälsa måste gå före produkthemligheten.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

Herr talman! I motion 1218 har vi tagit upp frågan om flygbesprutningarna med fenoxisyror. Besprutningarna görs, som det heter, för att hjälpa barrträdsplantorna i konkurrensen med lövskog och buskar. Jag säger ”som det heter” eftersom det finns ytterst få undersökningar som belyser detta konkurrensförhållande. Det är alltså tveksamt om ett konkurrensförhållande över huvud taget råder. Besprutningarna sker över områden där allmänheten får färdas fritt. Användningen av fenoxisyror inom skogsbruket har framkallat djup oro och rädsla hos människor i berörda områden. Jag har själv mött den oron hos människor i mina hemtrakter när besprutningar förekommer. Det har dessutom visat sig att det varit omöjligt att förhindra avdrift från områden som varit föremål för besprutning. I Norge t.ex. får, även om användningen är blygsam, besprutning från luften endast ske med helikopter för att avdrift skall förhindras. Avdrift har inträffat i min egen hemkommun Sollefteå men också på andra ställen. I Kalix kommun inträffade förra sommaren en allvarlig händelse då bl.a. växtligheten i en del trädgårdar förstördes drygt 3 kilometer från det aktuella besprutningsområdet. Dessa händelser förstärker naturligtvis oron hos människor. En kompletterande orsak är också osäkerheten om var giftet finns. Att osäkerheten, rädslan och oron finns är inte svårförståeligt. Dessutom är experterna i den intensiva debatt som pågår inte eniga om de skadliga effekterna på organismerna, och de långsiktiga effekterna är praktiskt taget okända. Vi vet dessutom att gifter under inga omständigheter är bra för människor och miljö. Besprutningar måste ske tidigast i augusti månad efter det att årsskotten förvedats för att inte barrträdsplantorna skall ta skada. Det är mitt under bärsäsongen då många människor ger sig ut i skogen för att hämta hem vad naturen ger. Bär och svamp är födoämnen som kan bli förorenade av fenoxisyror, om de plockas på besprutade ytor eller där avdrift förekommit. Regeringen beslöt den 28 april att totalförbjuda fenoxisyror av typ 2,4,5-T. Utskottet går här på samma linje. Förbudet innebär också att blandpreparat där 2,4,5-T ingår — i regel då 2,4-D — inte längre kan användas. Ett 20-tal preparat kommer att försvinna från marknaden. Såväl regeringsbeslutet som utskottets ställningstagande visar att man tagit människors oro på allvar och att man inte ger efter för kortsiktiga ekonomiska intressen inom storskogsbruket utan värnar om de enskilda människornas hälsa och miljö. Särskilt viktigt är hormoslyrförbudet, eftersom det är den här typen av fenoxisyror som anses vara den mest riskabla ur hälsooch miljösynpunkt. I 2,4,5-T-preparaten ingår tetraklordioxin som förorening. Detta är ett av de farligaste gifter man känner till. Dioxinerna ger i extremt små koncentrationer upphov till eksem och har fosterskadande effekt. Även arvsanlagen skadas. Dioxinhalten i hormoslyr kontrolleras genom stickprov. Så länge som varje s.k. kok inte kontrolleras är det svårt att veta hur dioxinhalterna varierar. Det kan därför ha körts ut sprutmedel som innehållit mycket höga dioxinhalter. Hormoslyrbeslutet bör rimligtvis innebära en begränsning av flygbesprutningarna, eftersom hormoslyret är verksamt mot vissa typer av löv och har egenskaper som de andra typerna av fenoxisyror inte har. Det bör också innebära en lugnare debatt, där man redovisar det olämpliga i användningen av kemikalier för att komma till rätta med det s.k. lövproblemet och i stället riktar in sig på de ekologiskt och samhällsekonomiskt rimliga metoderna. Det är alltså principen som måste diskuteras — om vi skall ha kemisk eller den ur ekologisk synpunkt värdefulla och sysselsättningsskapande mekaniska röjningen. Mo och Domsjö AB har visat att det går utmärkt att klara återväxtåtgärderna utan besprutningar. Jag förutsätter därför att skogsbesprutningarna snart kommer att vara borta ur bilden och att hormoslyrförbudet är inledningen på detta. Jag vill därför ansluta mig till utskottets förslag. I motionen anger vi som alternativ till den kemiska bekämpningen av lövet den mekaniska röjningen. Denna metod har såväl samhällsekonomiska som ekologiska fördelar. Mekanisk röjning har den fördelen att den ger arbete åt människor i glesbygd. Flygbesprutningar ger inget arbete åt lokalbefolkningen. Det är därför viktigt att det manuella skogsvårdsarbetet utvecklas och att den utrustning som behövs förfinas — inte minst från arbetarskyddssynpunkt. Inom det inre och det allmänna stödområdet utgår statliga bidrag till skogsägare av alla kategorier för återväxtåtgärder. Vid flygbesprutning utgår inget bidrag. Bidraget varierar inom skilda stödområden och utgår med 70 96 resp. 60 96 för enskilda resp. övriga markägare, bolag osv. inom inre stödområdet och 50 96 resp. 60 96 i det allmänna. Bidragen har två syften: dels att öka skogsvårdsinsatserna, dels att ge sysselsättning i glesbygder. Arbetet utförs mestadels av äldre arbetskraft på ett mycket kunnigt och effektivt sätt. Genom dessa bidrag till återväxtåtgärder blir det inte dyrare för skogsbruket i de berörda områdena att göra åtgärderna manuellt än att flygbespruta. Jämförelsen gäller två röjningar kontra en flygbesprutning och baseras på jämförande kostnader för flygbesprutning resp. manuell röjning per hektar. Bortsett från att den manuella röjningen ger människor arbete ger den möjlighet till att maximalt fylla bestånden på skogsplanteringar. Den ger alltså maximalt utnyttjande av marken och samtidigt miljövinster. Det bildas alltid luckor efter plantering och när man röjer kan dessa luckor fyllas igen med lövträd samtidigt som döda plantor kan tas bort. Lövträden, speciellt björken, har betydelse för granens och tallens tillväxt. Tar man bort björken slipper visserligen barrträdsplantorna konkurrens och kan växa fortare i början, men de får stå i magrare jord, på fuktigare mark och i längden förlorar de på detta. Genom det årliga lövfallet underhålls humustäcket och de mikroorganismer som är av betydelse för näringsmobiliseringen i marken. Genom den stora mikrobaktiviteten i blandbeståndet blir omsättningen livligare och utbudet av marknäring större. Björken lever i symbios med kvävefixerande bakterier, vilket innebär tillförsel av kväve från luften till skogsmarken, vilket är positivt för skogens tillväxt. Inblandning av björk i tallbestånd kan reducera vissa skadeinsekters påverkan på t.ex. tall och därmed förhindra en nedsättning av tillväxten. Alternativt kan man jämföra med ett besprutat hygge där de döende lövträden angrips av skadeinsekter som massförökas och i stället nedsätter tillväxten för omgivande skog. Efter gammal granskog är marken mager och har lågt pH-värde, dvs. hög surhetsgrad. Lövet som då rycker fram har basisk effekt och förbättrar markens pH-värde. Lövskogen motverkar försurning av markerna. I naturvårdsverkets skrift Sjöar under påverkan framhålls att en viktig faktor som bidrar till den ökande försurningen i skog och mark är övergången från lövstog till barrskog. Det går därför inte att nonchalera lövskogens positiva betydelse för miljön och för skogens tillväxt totalt sett. Man kan heller inte få blandskogar så länge som besprutningar sker, såvida man inte går runt i förväg och täcker över de träd man vill bevara. Den svenska faunan består av några tiotusental arter. Det finns 50 däggdjursarter, 380 fågelarter, 12 groddjur, 6 kräldjur och resten är insekter, maskar och spindlar. Det finns mängder av mikroorganismer i marken, hur många olika typer vet väl ingen. Vem kan överblicka vilka konsekvenser ett visst kemiskt preparat får på detta myllrande liv och vilka konsekvenser ett kemiskt preparat får på samspelet i ett visst ekosystem, i detta fall skogen? Man vet inte särskilt mycket. Man vet att älg och rådjur inte flyr besprutade områden och att de gärna betar av lövet. Detta kan ge upphov till beteenderubbningar vilket biträdande professorn på Ulleråker Ulf Söderberg har påvisat. Även om den direkta giftverkan inte kan sägas slå ut vissa arter så innebär ändå den drastiska förändringen av miljön problem för många djurarter. Förändringarna innebär t.ex. minskad tillgång på föda för älg, rådjur, hare och skogsfågel. Minskad tillgång på vinterfoder gör det naturligtvis svårare för dem att överleva. Andra förändringar kan t.ex. vara avlövningen vid bäckar och åar, som ökar instrålningen och minskar födotillgången för harr och bäcköring — fiskarter som f.ö. är mycket känsliga för fenoxisyror. Besprutningarna anses ge en indirekt gödningsverkan genom att näringsämnena i den döda växtlighetens rot och bladdelar snabbt blir tillgängliga för barrträden. Denna gödningseffekt är större än med mekanisk röjning. Men detta kan också leda till urlakning av näringsämnen. Vid försök i New Hampshire i norra USA blev halten av kväve i vattnet från ett besprutat hygge 100 gånger större än normalt och vattnet var starkt giftigt. Urlakningseffekter är alltså möjliga genom besprutningar. Om förluster av närsalter sker bör detta påverka kalkylerna för användning av sprutmedel i skogsbruket. Besprutningarna mot lövet är en ekologisk abnormitet jämfört med den mekaniska röjningen och skapar ensidiga barrkulturer. Det eventuella löv som kommer upp efter en bekämpning i form av stubbskott är av den kvalitet och den mängd att det inte är möjligt att använda. En av orsakerna till att man tar bort lövet är att skogsindustrin har låg kapacitet att utnyttja lövvirke som råvara och att lövvirkets korta fibrer är av annan beskaffenhet än barrmassan. Det kan inte vara rimligt att skogsindustrins dåliga kapacitet att utnyttja lövvirket som råvara i massaproduktionen skall få styra lövinslaget i våra skogar, speciellt som man kan befara att tillväxten inte blir den man tänkt sig i de ensidiga barrkulturerna. Kan man nu inte omedelbart utnyttja all lövskog som råvara inom skogsindustrin bör man ändå komma ihåg att lövskogen liksom all annan växtlighet är lagrad solenergi som kan tillgodogöras samhället på annat sätt, t.ex. för uppvärmning. Skogen har lång omloppstid, ca 100 år. Omloppstiden har varit längre. I de orörda skogsekosystemen beräknas den ha varit omkring 400 år. I dag har vi en omloppstid på 80-100 år. Vi har kortat ned kretsloppet till en fjärdedel av vad det ursprungligen var. Att vi skall ha skog som växer så bra som möjligt är alla överens om. Men detta är ingen industriell process, ingen broilerprocess, utan en biologisk process, och man kan inte åsidosätta ekologiska lagar. Det kan ge allvarliga bakslag, och en del sådana kan vi se redan i dag. Det gäller att omsorgsfullt vårda de skogstillgångar vi har. Det sker bäst om återväxtåtgärderna anpassas till de långsiktiga perspektiven. På det sättet garanterar vi våra efterkommande en god tillgång till denna värdefulla reproducerbara råvara, vi garanterar sysselsättning och ekonomisk trygghet.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

Herr talman! Huvudämnet i det här betänkandet är faktiskt frågan om användningen av preparatet 2,4,5-T med dioxininnehåll. Över huvud taget har frågan om den s.k. hormoslyranvändningen varit föremål för mycket intresse och väckt stor debatt i vårt land — en debatt som har varit positiv och välgörande. Med ett enhälligt utskottsbetänkande finns det kanske inte anledning att ta upp en alltför lång debatt om denna fråga. Det är ganska naturligt att denna debatt, som starkt har engagerat många människor, också har innehållit överdrifter och felaktigheter och har präglats av en oro som ibland har varit befogad och ibland mindre befogad. Vi har ett exempel på det i den här debatten, där herr Hagbergs i Borlänge beskrivning av den svenska lagen om hälsooch miljöfarliga varor är direkt felaktig och i huvudsak illa underbyggd. Jag vill hävda att den lagen vid en internationell jämförelse är mycket framstående och ligger långt före de flesta länders lagar på detta område. Herr Hagberg tar denna gång som exempel på lyckoland USA, och i två motioner som han har yrkat bifall till vill han att vi skall införa en liknande lagstiftning som den man har i USA. För att bemöta det kunde jag nöja mig med att säga att i ett senare inlägg har herr Eliasson beskrivit hur illa man hanterar dessa frågor i USA. Det är ett bevis på att det i den här debatten mera är fråga om åsikter än om insikter. Vi har i utskottet funnit att även om det finns mycket intressant att hämta från den lagstiftning som finns i USA har det dock visat sig att man där helt har misslyckats när det gällt uppföljningen av lagstiftningen. Det var kanske litet av det problemet som fru Theorin berörde. Vi har i vårt land en ramlagstiftning, och vi har givit en fullmakt åt produktkontrollnämnden. Vi kunde kanske därför ha väntat oss ett annorlunda handlande, vi hade ställt större förväntningar osv. Jag vill nöja mig med att i det här fallet redovisa mycket kortfattat bakgrunden till utskottets ställningstagande. Frågan om fenoxisyror innehållande dioxin behandlades på Stockholmskonferensen nu i februari.

Utskottet har gått litet längre än motionären och följt upp detta konsekvent. Vi säger att eftersom dessa dioxiner är så allvarliga för människan och människans miljö bör det inte endast vara fråga om förbud mot spridning från luften.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
Herr talman! Jag förstod att herr "Larsson i Borrby skulle säga att det jag sade var fel. Men låt mig då lämna några fakta. Vad har vi för förhandsgranskning av kemiska substanser? Hur är det med de nya produkterna? Hur sker kontrollen på arbetsplatserna t.ex.? Vad gör produktkontrollnämnden? Vilka resurser har den? Vilken inriktning har ramlagstiftningen fått? Jag vill kanske instämma i vad fru Theorin sade. Det har gått fyra år, och ändå har inte lagen följts upp. Det borde väl mana till någon liten eftertanke för herr Larsson i Borrby. Han har väl viss erfarenhet av debatten i december om 2,4,5-T. Det förbjöds sedan, men ändå stred han frenetiskt för hur riktiga alla bedömningar var. Det är väl ändå så att vi har ett allvarligt problem och att det måste lösas på något sätt. Den amerikanska lagstiftningen ger en anvisning, och vi har bara krävt en utredning för att få en så klar anvisning i lagstiftningen som möjligt så att vi kan få resurser för att följa upp det här problemet. Det är kärnfrågan. Men jordbruksutskottet och herr Larsson i Borrby är tydligen helt nöjda med situationen och de insatser som görs i dag. Ställ dem då i relation till industrins satsningar på att ta fram nya kemiska substanser och använda dem. Den jämförelsen kommer att halta betänkligt. Fru Theorin pratade om skyddsombudens möjligheter att ta del av uppgifter. Vi har i vårt land ett förhållande som är mycket beklagligt: vi har ingen egentlig partsforskning. De forskare och andra som sysslar med detta är engagerade på andra håll eller tillhör staten. Fackföreningen har tyvärr inga egna resurser till sitt förfogande. Och skyddsombuden är i många fall helt utlämnade, eftersom de inte har egen partsexpertis. Det är med ett beklagande jag säger att fackföreningsrörelsen inte har insett den stora fara som ligger i att vara utlämnad åt dessa forskare. Vi har från vårt håll föreslagit att riksdagen åtminstone skulle försöka anslå medel om fackföreningarna insåg — vissa förbund har gjort det — att det var viktigt att skaffa sig egna experter och egna möjligheter för att kunna följa upp de faror som finns på det kemiska området.
Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge gjorde sig skyldig till ytterligare en felaktighet när han talade om debatten i december. I den debatten gav jag uttryck för min önskan att det borde vara möjligt att förbjuda just 2,4,5-T eller fenoxisyror med dioxininnehåll. Hur kan han då stå här och säga att jag drev någon annan debatt? Ett annat fel, som jag menar att herr Hagberg gjorde i sitt första inlägg, var att beskriva den svenska lagstiftningen på det sätt som han gjorde. Den svenska lagstiftningen med alla sina bristfälligheter är kanske ändå den förnämsta i världen. Jag vill gärna hålla med herr Hagberg om att ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Det finns alltså all anledning att följa denna fråga med uppmärksamhet. Efter hand som vi kan få konstruktiva förslag, så tror jag att det finns mycket stor anledning att försöka omvärdera, omforma och förbättra de nuvarande bestämmelserna. Men i detta sammanhang har från motionärerna inte kommit några förslag, som inte kunnat tillgodoses av utskottet. Det är mot den bakgrunden, herr talman, som jag tillät mig att beskriva herr Hagbergs tolkning av lagens utformning som felaktig.
Herr talman! Av beskyllningen att jag skulle ha gjort mig skyldig till felaktigheter kvarstår egentligen ingenting. Vad herr Larsson i Borrby nu kommer fram till är mitt omdöme om lagen, och vi kan naturligtvis ha olika omdömen om lagen vid en internationell jämförelse. Men om man i stället jämför de risker och de kemiska substanser som finns på arbetsplatserna och de skador dessa vållar, så är det ingen bra jämförelse och inget uppmuntrande med lagstiftningen och den uppföljning som den har fått. Vad frågan gäller är att i fortsättningen göra verkliga ingrepp i olika substanser, och där finns det inga förslag. De förbättringar och satsningar som föreslås står inte alls i proportion till vad som behövs på arbetsplatserna. Jag vill hänvisa till fru Theorins exempel. Inte kan väl den människa som drabbas vara nöjd med nuvarande lagstiftning bara därför att den är bra vid en internationell jämförelse? Det blir den drabbade inte hjälpt av.
Herr talman! Jag upprepar att jag gärna välkomnar förslag om verkliga och konstruktiva ingrepp i lagstiftningen. Några sådana har inte herr Hagberg i Borlänge kunnat hänvisa till vare sig i motionerna eller i den här debatten. Vad han hänvisar till i motionerna är en lagstiftning i USA, som utskottet har kunnat konstatera är av den beskaffenheten att den i realiteten inte har kunnat följas upp.

Herr talman! Det vore frestande att i det här sammanhanget ta upp en längre principdiskussion om kemikalierna i jordoch skogsbruk, men av hänsyn till kammarens hårt pressade tidtabell skall jag bara med några ord även från moderat håll understryka utskottets enighet. Vad beslutet grundar sig på är, som herr Larsson i Borrby nyss sade, Kungl. Vetenskapsakademiens referat av den särskilda fenoxisyrekonferens som hölls i februari månad i år. Där framkom med all önskvärd tydlighet att fenoxisyrorna bryts ner ganska snabbt, att de inte ackumuleras i näringskedjan och att de inte kan hävdas vara cancerframkallande. Med andra ord frikändes de från praktiskt taget alla anklagelser som riktats mot dem. Därmed borde ju allt vara gott och väl och fältet fritt för den f. n. enda ekonomiskt tänkbara slybekämpningen. Men tyvärr är det inte så väl, och boven i dramat är den särskilda dioxin som fått namnet TCDD och som finns i bekämpningsmedlet 2,4,5-T. Om detta ämne säger Vetenskapsakademiens referat: ”Med hänsyn till de positiva testerna av TCDD på bakterier och observationerna av kromosomaberrationer i ett däggdjur och en växtart kan man sluta sig till att denna dioxin är mutagen.” Och därmed är saken klar för min del, låt vara att referatet också angivit att det är svårt att f. n. kvantifiera riskerna av TCDD. Just den sistnämnda svårigheten kräver mera utredning, och därför måste det anses befogat med ett förbud i avvaktan på fullständigare kunskaper. Visst är det betänkligt att på det här viset strunta i både vetenskapsmän och produktkontrollnämnd, och det måste betonas att det inte får bli någon regel. Men i utskottet tar vi ställning på grundval av det material som står till förfogande, och om man nu från vetenskapligt håll menar att vi felbedömt läget, så har man nog delvis sig själv att skylla. Då hoppas vi på en tydligare skrivning nästa gång. Till dess får vi inom skogsbruket försöka leta oss fram till en annan metod för slybekämpning, och än en gång måste då sägas ifrån att en mekanisk sådan inte är något alternativ. Men vad gagnar det oss, om vi med kemikaliers hjälp vinner några års virkestillväxt men fördärvar våra kromosomer. Det är alltså inte av hänsyn till någon s.k. allmän opinion, som kanske nätt och jämt är allmän ens i någon enstaka dalgång, eller till några s.k. miljögrupper, vilkas höga röstläge ofta står i omvänd proportion till deras saklighet, utan av sakskäl som vi anslutit oss till utskottets skrivning, som alltså är enhällig. Att jag sedan högst personligen och privat av floristiska och faunistiska skäl inte tycker om ytmässig bekämpning över huvud taget i den någorlunda naturliga miljö som våra skogar än så länge är, ja, det är en annan sak, som jag hotar kammaren med att återkomma till i annat sammanhang. Nu nöjer jag mig med att bara yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Hagberg i Borlänge apostroferade mina tidigare inlägg, och det kan föranleda någon korrigering. Jag sade inte, herr Hagberg, att produktkontrollagen inte har tillämpats. Det har den, men regeln om den omvända bevisbördan har ännu icke tillämpats, och det är rätt väsentligt att markera den skillnaden. Det som sades när produktkontrollagen tillkom 1973 var väldigt viktigt. Jag vill gärna hålla med dem som säger att lagen i sig är utmärkt men att tillämpningen av lagen inte är bra, och den är avgörande för om lagen skall ha något reellt innehåll. Riksdagen har i rätt skarpa ordalag markerat att tillämpningen av produktkontrollagen borde ske enligt riksdagens uttalande. Vi har sagt ifrån, att den omvända bevisbördan inte får bli bara en vacker devis utan den skall också ha ett reellt innehåll, och vi skall efter hand skärpa tillämpningen av lagstiftningen i enlighet med lagens syften. När produktkontrollagen en gång i tiden tillskapades förutsattes det alltså att producenten skall bevisa en varas ofarlighet innan den får marknadsföras. Då restes invändningen från de fackliga organisationerna och LO att samhället borde bygga ut laboratorieresurserna för att kunna klara kontrollfunktionen. Från riksdagens sida menade vi att vi t. v. fick avvakta den organisatoriska lösning som arbetsmiljöutredningen så småningom skulle tänkas komma med. Såvitt det är mig bekant föreligger nu arbetsmiljöutredningens förslag, och det innehåller bl.a. en del positiva lösningar i riktning mot en bättre organisation, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt, med större möjligheter för arbetsmarknadsstyrelsen att ingripa. Det är alldeles riktigt som herr Hagberg säger, att de fackliga organisationerna kan behöva forskningsresurser, men i det här sammanhanget skall vi ställa krav på att samhället skall ha de resurser som fordras i fråga om såväl granskning som tillämpning av lagen. Produktkontrollagen är unik i världen. Den är ingen pappersprodukt, om vi sätter den i sjön och ser till att den fungerar. Den amerikanska lagstiftningen är tyvärr, liksom också annan lagstiftning har en tendens att bli, en pappersprodukt som är vacker att se på men som det inte finns resurser bakom. Det är naturligtvis ett av skälen till att utskottet har varit tveksamt inför själva utformningen av förslaget i den kommunistiska motionen, även om man -— jag vill gärna hänvisa till det —- har instämt i dess syfte. Utskottet har alltså haft samma inställning som herr Hagberg till hur en lagstiftning skall fungera, men vi har inte funnit att den amerikanska modellen hittills visat sig vara verkningsfull. Vi föredrar en svensk lagstiftning med kraft bakom orden.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
Vad vi föreslår är en lag som är mer preciserad, och vi har ett förslag att hänvisa till. Vi beklagar att jordbruksutskottet inte vill gå med på en något mer preciserad lagstiftning, som kan vara något mer tvingande i det här fallet. Sedan en annan sak, som kanske skiljer fru Theorin och mig åt, och det är synen på forskare och experter. Fru Theorin vill tydligen ställa krav enbart på samhället. Jag tror att det viktigaste för fackföreningsrörelsen under nuvarande samhällsförhållanden och med nuvarande resurstilldelning är att skaffa sig egna experter som en motpol till industrins experter.
Herr talman! Nej, herr Hagberg, jag har ingenting emot att den fackliga rörelsen skaffar sig egna experter. Men vi försöker finna konstruktiva lösningar för att den här lagstiftningen skall fungera. I den socialdemokratiska motion som vi nu behandlar och som utskottet i princip tillstyrkt har vi hittat lösningen för skyddsombuden, nämligen att det produktregister som skall omfatta alla kemiska ämnen skall vara fullt tillgängligt för skyddsombuden och att myndigheterna — arbetarskyddsstyrelsen eller produktkontrollnämnden — skall vara skyddsombuden behjälpliga vid bedömningen av dessa uppgifter. De kraven skall vi kunna ställa såväl på samhällets myndigheter som på lagstiftningen. De fackliga organisationerna skall inte behöva ha en egen expert för att kunna tolka innehållet i detta register. Detta krav har vi ställt och det står riksdagen bakom. Det är nu regeringens och produktkontrollnämndens sak att se till att riksdagens beslut verkställs.

Herr talman! Civilutskottets borgerliga majoritet säger i förevarande betänkande ja till regeringsförslaget i propositionen 1976/77:122 om ändring i byggnadslagen. Vi socialdemokrater i utskottet har reserverat oss och yrkar i första hand avslag på lagförslaget. I andra hand yrkar vi uppskov till nästa riksmöte. Båda reservationsyrkandena utgår från uppfattningen att lagförslaget har svåra principiella brister. Avslagsförslaget är då en naturlig följd av den uppfattningen. Uppskovsyrkandet skall ses som en variant, där utskottet skall ta på sig en vidare beredning av lagförslaget bl.a. genom remisser. Lagförslaget har i propositionen lagts fram direkt och har alltså inte föregåtts av sedvanligt remissförfarande. I en fråga som den här hade detta varit naturligt. En remiss också till lagrådet borde ha bedömts som oundviklig. Båda yrkandena går, som sagt, ut på att lagförslagen kan kritiseras i första hand principiellt men också i detaljer. Jag skall här framför allt beröra de principiella invändningarna. En huvudinvändning mot lagförslagen är att propositionen inte innehåller några uppgifter om inriktningen av arbetet på en ny bygglag. Det är därför inte möjligt att bedöma om lagändringarna allmänt sett är lämpliga att genomföra nu. Det här är en verkligt grundläggande brist. Den skulle också kunna uppfattas som ett förakt för den beredning som skall göras i riksdagen — man förutsätter att utskottets majoritet skall lyda signalerna. Det är en sak om en proposition saknar en uppgift som kan hämtas in från andra. Här är det fråga om uppgifter som endast regeringen kan ge. Kan man inte ge en nödvändig bakgrund för ett förslag bör man inte lägga fram det. En annan sak som gör frånvaron av en utblick mot det större arbetet ännu mer uppseendeväckande är att den här propositionen är den nya regeringens första meningsyttring på planeringsområdet och att den i tiden kommer mycket nära den aviserade departementspromemorian om bygglagstiftningen. Tystnaden på den här punkten kan tolkas så att man fortfarande inte har någon mening om principerna om bygglagarbetet eller — alternativt — att propositionen inte passar in i principerna. Jag vill gärna än en gång stryka under att arbetssättet är minst sagt uppseendeväckande. En annan huvudinvändning är att förslaget läggs fram utan remissbehandling och utan lagrådsgranskning. Samtidigt som man levererar ett lagförslag där försök till sakmotiveringar blandas med ett allmänt tyckande talar man om behov av enkla regler på detta område. Vi socialdemokrater har i utskottet lyckats få till stånd en hearing, där tjänstemän som praktiskt sysslar med de här frågorna i olika sammanhang fått höras. Deras synpunkter har varit i allt väsentligt negativa. Vad som sagts i det sammanhanget tyder på att en vanlig remissomgång skulle ha fått en förödande effekt på regeringsförslaget. Är det rent spel att avstå från remisser därför att man gör bedömningen att utfallet kan bli negativt? Det tycks heller inte ha varit tal om någon lagrådsremiss. En sådan borde ha klargjort förslagets förenlighet med allmänna principer ur många aspekter och likaså ha belyst förslagets konkreta innebörd. Nu har vi ett förslag till lagtext kombinerat med ett ordsvall, ur vilket det är mycket svårt att sortera ut några egentliga lagmotiv. Det blir inte lätt att tillämpa den här lagstiftningen. Alla svårigheter har man skjutit ifrån sig till framtida allmänt tyckande. Varför har det nu varit så bråttom med det här förslaget? Skulle det kunna vara någon fara med att ta ställning till frågorna i ett senare och större sammanhang? Beror brådskan verkligen på den missuppfattning av verkligheten som propositionen röjer? Man säger där att planmyndigheterna envisas med att följa skriven lag och uppenbarligen inte vill rätta sig efter partipolitiska uttalanden. Det tycker jag att länsstyrelserna m.fl. gör alldeles rätt i. Vi skall inte ha smygändringar av lagar. Men även om vi inte skall ha det så är ju faktiskt dispenser inte så sällan förekommande som man tycks tro. Det är ett instrument som används i mycket stor omfattning och som mycket väl räcker för att lösa problemen när det är aktuellt. Det sagda för in på fru Ahrlands motion. Med de yrkanden om uppskov och avslag som jag har finns det inte anledning att ta upp den närmare. Jag vill dock konstatera att fru Ahrland, folkpartiet, är ense med oss reservanter om att förslaget inte borde ha framlagts. Jag kan kvittera med att den lösning som hennes motionsförslag anvisar under alla förhållanden är bättre än propositionens och klarare uttrycker vad det kan vara fråga om. I sak kan man fråga sig vad syftet med propositionen egentligen är. Det kan inte vara att infria löften om enklare regler för glesbebyggelse —- propositionen gäller ju tätbebyggelse, och f. ö. är glesbebyggelsereglerna enkla som de är. Det skulle därför kunna vara ett försök att allmänt göra byggnadsloven mer planlösa, om jag så får säga. Är meningen att påverka bebyggelsen så att vi får en större andel spridd bebyggelse tycker jag att det bör sägas klart. I rättvisans namn får det medges att ett försök till förklaring finns i propositionen. Man säger där att begreppet tätbebyggelse är svårförståeligt — och visst är det så i många fall. Men när man tror sig förenkla detta genom att införa ytterligare ett begrepp — ”tätbebyggelse av mindre omfattning” — blir logiken litet svår att förstå. Det nya begreppet är inte heller särskilt lättförståeligt. Och inte blir det bättre av att man i propositionen helt glömt bort att definiera det. I stället lämnas en mängd exempel på situationer, där man kan tänkas ge byggnadslov utan krav på plan — men det är ju i sig en definition av en mindre krets av byggnadsfall. Vi får i stort sett i huvudfrågan bara antydningar — och det är ett sätt att skriva lagmotiv som är uppseendeväckande. I det här sammanhanget vill jag också ta upp — för att eventuellt få ett svar — frågan om vad som är förslagets egentliga räckvidd. Vi har en del begränsningar angivna: det skall inte vara tal om att utöka ett planområde, inte heller om betydande nyexploatering. Det är begränsningen i den fysiska riksplaneringen — i vart fall när det gäller jordbruksmark. Det får inte vara tal om ett framtida behov av ”gemensamhetsanläggningar” — jag utgår från att man menar gemensamhetsanordningar — m.m. Men -— överallt ligger en hänvisning till lokala bedömningar. Hur går det nu med tolkningen i ett besvärsärende? Om kommunen säger nej med hänvisning till att man inte tycker att det är fråga om tätbebyggelse av mindre omfattning kan ju markägaren besvära sig och få ärendet prövat av regeringen på bostadsministerns föredragning. Är det i en framtid som motiven till lagförslaget i denna del skall skrivas —- i punkter allteftersom behovet uppkommer? Detsamma gäller kommunens valfrihet att kräva plan, även om den anser att tätbebyggelsen är av ”mindre omfattning”. Det här är ett synnerligen otillfredsställande sätt att stifta lag. Den uppmärksamhet som propositionen fått som ett exempel på sällsynt dålig lagstiftning är berättigad. Jag hade inte tänkt att i den här argumenteringen ta upp alla erinringar man kan göra mot lagförslaget — de argument som åberopats i reservationen och som här tagits upp av mig är tillräckliga för ett avslag eller ett uppskov. En punkt till är dock så principiellt viktig att jag inte kan förbigå den. Den gäller den syn på planeringsprinciperna som röjs genom lagförslagen. För min del har jag trott att tidigare enhälliga uttalanden som gjorts om öppenhet i planeringen var accepterade och klara. Så fort det gäller tätbebyggelse som här är det ju fråga om ett intresse inte endast för grannar och sakägare utan för många personer. Nu föreslås en ordning som t.o.m. kan ställa en direkt berörd granne utanför sammanhanget. Bygglagutredningen hade öppenhetskravet klart för sig. Man gick så långt att det skulle gälla även för glesbebyggelse — kärnan i denna tanke var att man skulle ställa ut även ett så enkelt planförslag till offentlig granskning. Här får vi nu en ordning där byggnadsnämnder utan ledning av klara lagmotiv skall tycka någonting — sedan kan överinstanserna få tycka någonting om fastighetsägaren inte får sin vilja igenom. Hur går det här ihop med tidigare grundtankar om en öppen planering? I propositionen ingår också ett förslag om att sänka taket för kommunens ansvar för bostadslån. Förslaget innebär att kommunens ansvar inte skall vara större, om staten måste släppa till bottenlån också. Den här ökade statliga insatsen blir aktuell i första hand när ett hus har sådan placering att bankerna tvivlar på dess kreditvärde. Jag gör ingen invändning mot principen att staten skall låna ut dessa extra pengar för att kommunen skall kunna fullfölja sin planering. När det emellertid är kommunen som fattar det beslut som kan kosta staten mera pengar är det väl inte mer än rätt att man tar en mindre del — 40 96 — av ansvaret för också de statliga extra pengarna. Vi föreslår därför att reglerna skall vara oförändrade. Jag vill påpeka att också folkpartiet en gång stod bakom den ordning som nu gäller. Vi har slutligen reserverat oss även mot motiven för det enhälliga avslaget på den moderata motionen. Moderaterna har under 1970-talet konsekvent försökt hävda att koncentrerade stugbyar är ett avsett resultat av den fysiska riksplaneringen. Det är inte någon som i koncentrerad fritidsbebyggelse ser generella lösningar. Därför har vi i reservationen 5 ansett oss böra erinra om vad som sagts från vårt och riksdagsmajoritetens håll i den här frågan. Det är obestritt att kommunerna i vissa fall halkat efter i fråga om planeringen för fritidsbyggande — låt oss då i stället se till att man kan komma ifatt behoven. Å andra sidan är inte heller fritidsbebyggelsen i samlad form alltid något negativt. Det finns många exempel på lyckade sådana satsningar — ett byggande som möjliggjort för många att få ut mer av sin fritid. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer som fogats till betänkandet. Det innebär bl.a. att jag i första hand yrkar avslag på lagförslagen och att jag i andra hand yrkar att behandlingen av dem uppskjuts till nästa riksmöte, då de kan ses mot aviserade lagstiftningsförslag i övrigt. Uppskovsyrkandet skulle i huvudsak tillgodose också intressen bakom fru Ahrlands motion.

Herr talman! I den vpk-motion, nr 1576, som behandlas i detta betänkande har vi bl.a. ifrågasatt om förslagen i propositionen över huvud taget kan anses meningsfulla även med de värderingar som propositionen redovisar.

Mycket efterlängtade kan förslagen i propositionen möjligen vara av moderata samlingspartiet, som i en fri glesbebyggelserätt ser möjligheten till höjda markpriser och som ser förslagen som ett steg i sådan riktning. Det är inte rimligt att riksdagen nu skall ta ställning till förslag och lagändringar som har ett direkt samband med ett aviserat lagförslag till ny byggnadslagstiftning, som enligt uppgift inom kort skall gå ut på remiss. Avser man med förslagen i propositionen att bl.a. påverka utformningen av kommunöversikterna i viss angiven riktning, kan ett sådant syfte tillgodoses på betydligt enklare sätt än genom denna lagstiftning. Det är svårt att se hur ett genomförande av propositionsförslagen nu skulle underlätta den kommunala planeringen och den praktiska hanteringen ute i kommunerna. Vilket byggande är det som nu kommer i kläm och som får lättnader i de nya regler regeringen och utskottsmajoriteten vill införa? Vilka kommuner som vill få till stånd en sådan bebyggelse som det talas om som motiv för förslagen är det som inte kan genomföra den bebyggelsen i dag? Såvitt jag vet är det i dag inga större svårigheter att få fram dispenser eller planer i de fall en kommun vill genomföra bebyggelsen. Herr talman! Jag har ofta befunnit mig i den situationen att jag kritiserat att olika utskottsmajoriteter inte funnit anledning att bifalla eller instämma i motioner från vpk — men nästan alltid har utskottsmotiveringen då varit en hänvisning till pågående utredningar, väntade utredningsförslag eller kommande förslag till lagändringar på det område motionerna berört. Det har då inte varit ovanligt att man hänvisat just till motionsförslagens samband med aviserade lagförslag. Nu föreslår regeringen lagändringar som har ett uppenbart samband med ett aviserat större och mera genomgripande lagförslag, som dessutom ligger nära i tiden, ja, så nära i tiden att någon tids väntan inte menligt kan inverka på de långsiktiga frågor det här oftast handlar om. I det läget är det naturligt att man ställer sig frågan varför regeringen nu, mer eller mindre panikartat, absolut vill genomföra vissa ändringsförslag i byggnadslagstiftningen. Tillåt mig tvivla på talet om mycket efterlängtade och brådskande reformer som inte kan anstå till en gemensam genomgripande behandling. Låt mig uttrycka den meningen att det här mera handlar om manifestationer, ett slags ge igen-iver som revansch för tidigare nederlag som man har svårt att smälta. Det förefaller som om det här är fråga om att söka utnyttja det nya läget i riksdagen, i en situation där man från centerns och moderaternas sida nu lyckats pressa folkpartiet från vissa tidigare uttalade meningar. Som vi i vår partimotion påpekat finns det mycket i propositionen som tyder på avsikter att påtvinga kommuner, som inte är överens med de förslag som förs fram, att godta vissa förändringar. Tanken är tydligen den att om kommunerna inte lyder i första omgången skall ärendet kunna föras vidare till regeringen, som då i praktiken skulle kunna lämna byggnadslov mot kommunens vilja under åberopande av att man måste följa lagen, och uttalade s.k. lagmotiv. I propositionen har regeringen, och i utskottsutlåtandet den borgerliga majoriteten, framställt förslagen å ena sidan som mycket angelägna och som om det vore betydelsefullt att de borgerliga förslagen genomförs, utan att avvakta ett samlat lagförslag. Man har då ställt in förslagen som ett led i något slags decentralisering eller strukturfrämjande i största allmänhet. Å andra sidan söker man tona ned det hela så att förslagen inte skall framstå som särskilt genomgripande och gör gällande att det inte handlar om några väsentliga förändringar. Ett genomförande av förslagen skapar säkerligen en del praktiska problem vid hanteringen av olika ärenden för planerare och beslutsfattare både på kommunoch länsnivå. Det kräver att den kommunala översiktsplaneringen anpassas till de krav som lagförslagen ställer. För att man skall få byggnadslov måste ju dessa i någon mån vara förankrade i resp. kommunöversikter. Då kommunerna gjort dessa översikter har man rimligen inte kunnat förutse de lagändringar som nu föreslås träda i kraft redan om ungefär en månad. I propositionen görs gällande att man i olika kommuner inte skulle följa byggnadslagen och att detta i och för sig motiverar en lagändring redan nu. Detta påstående är, såvitt jag kunnat finna, dåligt underbyggt, för att inte säga felaktigt. Trots att lagstiftningen är sådan som den är, så tycks det inte vara särskilt svårt eller krångligt med dispensförfarande. I många fall beviljas enligt vad jag nyligen inhämtat upp till 50 96 av byggnadsloven i form av dispenser. Som framgår av utskottsbetänkandet har f. ö. inte mindre än 83 26 av alla landets kommuner dispensrätt för tätbebyggelse. Beträffande kommunernas ansvar för förlust på bostadslån kan propositionens förslag om att låta staten bära en större del av ansvaret för eventuella kommunala missbedömningar synas vara ett positivt förslag. Nu anges inte några närmare motiv för förslaget i denna del. Man har då svårt att frigöra sig från intrycket att man framför förslaget för att kassera in sympatier från dem som har ekonomiska och andra intressen av en medveten inriktning på en väsentligt ökad småhusbebyggelse i glesbygd. Det bör noteras att folkpartiet, som tidigare ställt sig bakom nu gällande regler, sprungit ifrån dessa, förmodligen som ett nytt offer på regeringsaltaret. Jag har med intresse noterat att socialdemokraterna genom det aktuella ställningstagandet och motiveringarna i sin motion och sina reservationer till betänkandet nu närmat sig en gammal vpk-ståndpunkt beträffande småhusbyggandet och dess ekonomiska konsekvenser för samhället. Jag hälsar detta med tillfredsställelse. Eftersom den socialdemokratiska motionen har samma yrkanden om avslag på propositionsförslaget som vpk-motionen, och då dessa motioner följs upp i reservationerna till betänkandet, har jag inget särskilt yrkande utan yrkar bifall till reservationerna fogade till civilutskottets betänkande nr 35.

Herr talman!

Jag kan inte karakterisera det här annat än som ett utslag av de obotfärdigas förhinder. Man tycker illa om motiven till ändringen av byggnadslagen som skulle underlätta möjligheterna till bebyggelse i glesbygd. I bilagan till propositionen 122 lämnas en utförlig redogörelse för utvecklingen av de bebyggelsereglerande bestämmelserna i byggnadslagen från 1948 och fram till nu. Speciellt behandlar man riksdagsbeslutet under 1970-talei. Det var ju genom beslutet 1971, med anledning av propositionen 118, som riksdagen införde sådana ändringar i byggnadslagen att bestämmelserna om vad som skulle anses som s.k. tätbebyggelse skärptes. Tolkningen av lagen i nu gällande lydelse har faktiskt gjort det möjligt att varje tillkommande bebyggelse i hela kommuner — även kommuner med starkt inslag av jordoch skogsbruk — är att anse såsom tätbebyggelse. Riksdagen har gjort uttalanden både 1975 och 1976 där man ställt sig positiv till den s.k. glesbebyggelsen och sagt den vara den enda lämpliga byggandeformen i stora delar av landet. För att bättre framhålla detta beställde riksdagen av regeringen 1976 ändringar i byggnadslagen. Det är denna beställning som regeringen nu har effektuerat genom att lägga fram propositionen 122. Det är alltså inte ett utslag av någon sorts revanschlust som herr Claeson talade om, utan tvärtom så att man har effektuerat ett majoritetsbeslut av riksdagen. Gränsen mellan tätbebyggelse och glesbebyggelse är svår att definiera. Det är riktigt som fru Landberg säger att reglerna för glesbebyggelse är enkla — men först när man preciserat vad som är att anse som glesbygd. Det som är svårigheten, med den utformning som byggnadslagen har sedan den 1 januari 1972, är alltså gränsdragningen mellan vad som i dag skall anses som tätbebyggelse resp. glesbebyggelse. I dag kan byggnadsnämnden, om den anser att det är tätbebyggelse, bevilja dispens för ett byggnadslov så att man alltså kan uppföra bostadshus, fritidshus eller liknande. Även länsstyrelsen kan i vissa områden vara den instans som beviljar dispensen. Propositionens förslag förminskar de områden där tätortsbegreppet skall behövas tillämpas och gör det till ett normalt förfaringssätt att byggnadslov kan beviljas av byggnadsnämnden efter den prövning som också fortsättningsvis skall föregå varje form av bygg nadslov. Detta tycker vi från utskottsmajoritetens sida är väldigt angeläget att framhålla. Nu blir det alltså normalt att få byggnadslov, inte ett undantag som tillåtes genom att kommun eller länsstyrelse tillämpar dispensmöjligheten. Den nu aktuella ändringen i 5 § i byggnadslagen skall självfallet inte ses som någon slutlig utformning av byggnadslagen i det här avseendet, utan den kommer naturligtvis sedan att påverkas av den översyn av byggnadslagen som pågår. Fru Landberg talar om en osäkerhet därför att förslaget inte överensstämmer med principerna i byggnadslagstiftningen. Jag tycker inte det är någon bärande invändning. Det räcker med att gå till regeringsdeklarationen för att finna att den nuvarande regeringen har en positiv inställning till en utökad möjlighet att bygga i glesbebyggelse och mindre tätorter. Därför kan jag inte finna att den ändring som nu görs skulle vara något hinder för fortsatt arbete med revisionen av byggnadslagen. Tvärtom anser vi från utskottets sida att det förslag som regeringen har framlagt fyller ett i stora delar av landet känt praktiskt behov. Fru Landberg var också kritisk emot att man inte hade remissbehandlat det här förslaget. Det är ju inte fråga om någon ny princip, utan fråga om vilken omfattning tolkningen av begreppet tätbebyggelse skall ha. Som jag tidigare har sagt förminskar man de områden där tätbebyggelse kan anses råda. Det har därför inte funnits någon anledning att göra den omfattande remissbehandling som fru Landberg pläderade för. Jag nämnde att man istatsrådsoch riksdagsuttalanden har ställt sig positiv till glesbebyggelse som en normal företeelse, som inte skall motverkas. Detta har vi ju i de andra partierna uppfattat så att vi har varit eniga om frågan under 1975/76 när dessa uttalanden har gjorts. När nu socialdemokraterna reagerar så häftigt mot den föreslagna ändringen i SS, frågar vi oss om det har varit ett fel från socialdemokraternas sida. Är det så att man gärna ser svepande positiva uttelanden i statsrådsprotokoll och riksdag om bebyggelse i glesbygd men säger nej till varje ändring av byggnadslagen som ökar de praktiska möjligheterna att genomföra detta önskemål? Socialdemokraterna har nu tvingats bekänna färg. Motstånd mot bebyggelse i glesbygd demonstreras öppet. Utskottsmajoriteten har använt uttrycket att kritiken röjer ett främlingsskap inför varje tanke på att underlätta en spridning av bebyggelsemönstret och inför problemen utanför de koncentrerade tätorterna. Jag vill för min del gärna hoppas att det inte är så utan att det mera är ett utslag av den nya oppositionslinjen att opponera mot allt vad regeringen föreslår. Är min förhoppning riktig, så kan vi kanske efter en kortare karenstid komma åter till en gemensam positiv inställning till ökad bebyggelse i glesbygd. Sedan bara några ord om inverkan på de kommunala bedömningarna. Det verkar precis som om man genom detta tillägg i 5 § byggnadslagen skulle ha infört nya besvärsgångar osv. Även i dag finns naturligtvis precis dessa möjligheter att anföra besvär över vägrat byggnadslov från byggnadsnämnd och att gå vidare med besväret till regeringen. Prövningen måste även med nu gällande byggnadslag till slut göras av regeringen. Det är alltså inte fråga om någon som helst ändring i den situationen. Beträffande ändringen av det kommunala borgensansvaret vill jag säga att vi tycker det är riktigt att det åtagande som kommunerna skall göra gentemot staten är likartat. Det innebär ju inte att man minskar den egentliga risk som kommunen tar. Om det skulle uppstå förlust på ett bostadslån i ett område där det statliga lånet har måst fördjupas, så är det kommunen som tar risken. Förlusten för staten, om det skulle uppstå någon sådan, är ju de pengar som har den sämsta förmånsrätten, och det är de pengar som kommunen går i borgen för.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
Herr talman! Det är verkligen ett mycket allmänt hållet försvar för propositionen som herr Mattsson för fram, och jag förstår honom. Det kan inte vara lätt att förklara bort den här propositionen. Är det inte så, i ärlighetens namn, att man i bostadsdepartementet känt sig tvingad att prestera i varje fall någonting på byggnadssidan för att komma ifrån den gamla borgerliga beställningen på nya lagmotiv till dispensfrågorna? För min del tar jag allvarligt på den här lagstiftningstekniken och är oroad. De som skall tillämpa en sådan lag kan inte få det lätt. Herr Mattsson! Varför är det så brått med lagstiftningen? Det måste jag fråga igen. Det är ju inte lång tid kvar tills det utlovade större lagförslaget kommer. Varför är det så brått när riktlinjerna i kommunöversikterna inte är skrivna för den här situationen utan först så småningom kan påverkas? Byggnadsnämnderna kan väl i varje fall inte utan vidare sätta sig över de av kommunerna antagna riktlinjerna. Det är under alla förhållanden de riktlinjerna som skall ligga i botten för handlandet. Eller tänker man tolka om riktlinjerna också efter besvär? Varför är det så brått när all erfarenhet visar att dispensgivningen fungerar ganska bra? Varför är det så brått när 83 ?6 av kommunerna har delegerad dispensrätt?
Herr talman! Jag hade kanske väntat mig att herr Mattsson något skulle bemöta de mycket konkreta invändningar som jag framförde i mitt anförande mot att man nu vill anta de här lagförslagen. Om det möjligen kan underlätta för herr Mattsson att lämna ett besked vill jag upprepa några av invändningarna i frågeform. Har inte förslagen ett uppenbart samband med det aviserade större lagförslaget? Hade det i så fall inte varit rimligt att avvakta den behandlingen i stället för att plocka fram bitar på det här sättet? Jag vill vidare fråga om det inte är så, herr Mattsson, att lagförslagen inte får någon praktisk effekt förrän den kommunala översiktsplaneringen har anpassats till de krav som lagförslagen ställer. I det sammanhanget vill jag återkomma till vad jag tidigare var inne på, nämligen att det syfte som man säger sig ha haft, att få enklare regler för viss bebyggelse, kanske inte håller streck inför en praktisk situation. Då måste man ju tillföra en massa nyheter gällande den kommunala praktiska hanteringen som gör att det blir ganska besvärligt. Det är enligt min mening ytterligare ett skäl för att avslå förslagen och att göra det av omtanke om den kommunala planeringen.
Herr talman! På frågan om förslaget till ändring av 5 § byggnadslagen har att göra med den blivande byggnadslagens utformning har jag redan svarat. Det här förslaget bryter inte mot principen i den nuvarande byggnadslagen och lägger inte heller något hinder i vägen för den kommande revisionen av byggnadslagen. Varför har man så bråttom? Den frågan har jag också svarat på i mitt huvudanförande. Vi har öppet redovisat motiven. Det är inte, som fru Landberg befarade, fråga om någon smygändring av byggnadslagen. Det är bara att konstatera att vi från de borgerliga partiernas sida under tidigare riksdagar har krävt att utformningen av bestämmelsen i byggnadslagen om vad som är att anse som tätbebyggelse skulle ändras på ett sådant sätt att bebyggelse i glesbygd och mindre tätorter underlättades. Man har funnit att den ändring som nu föreslås genom ett tillägg till 55 byggnadslagen är den bästa metoden för att åstadkomma den förändringen. Det finns alltså ett klart och öppet redovisat motiv till den föreslagna lagändringen. Jag kan inte uppfatta motståndet mot ändringen på annat sätt än att man från socialdemokraternas och vpk:s sida är djupt oroad för att det skulle bli något lättare att få byggnadslov och att det möjligtvis skulle bli några fler människor som fick byggnadslov för att bygga i glesbygd. Vi sätter inte den kommunala bedömningen ur spel. Det blir — precis på samma sätt som nu — de kommunala myndigheterna som kommer att hantera byggnadslagens tillämpning. Man har nu gjort ett kommunöversiktsarbete. En del kommunöversikter är anpassade så att de kan tillämpas utan vidare. Den enda skillnaden är att i vissa kommunöversikter ordet dispens kan behöva ersättas med ordet byggnadslov. Den praktiska skillnaden är att det finns vissa områden där kommunen, med byggnadslagens nuvarande utformning, har ansett att det råder tät bebyggelse men där man nu kan tillämpa den nya lydelsen av 53 och därmed få möjligheter att — om bedömningarna i övrigt ger ett sådant resultat — bevilja byggnadslov.
Herr talman! Jag måste konstatera att herr Mattsson inte kan redogöra för varför det är så bråttom med denna lagstiftning att man inte ens har tid att göra ett ordentligt förslag och remissbehandla det. Jag har inte heller fått något riktigt svar på frågan varför man inte kan ta upp dessa synpunkter i det större sammanhanget. Jag sade i mitt första anförande att förslag av denna typ kan upplevas som om man ser bort från riksdagens och utskottets medverkan i lagstiftningen. Det gäller inte bara det att propositionen har brister som gör att den bör avslås, utskottsmajoriteten sätter sig också mot förslaget att uppskjuta beslutet till hösten. Då hade riksdagen själv kunnat ordna en remiss av propositionen och bedöma den mot lagstiftningsarbetet på längre sikt. Men inte ens det vill utskottsmajoriteten gå med på. Är det för att man är rädd för en negativ remissopinion? Det är utan tvivel så, herr Mattsson, att lagförslaget ialla fall berör vissa allmänna principer, och det är därför det måste bedömas mot kommande allmänna principer. Jag har tidigare nämnt som ett exempel offentligheten och medborgarinflytandet, liksom grannes ställning. Det är helt nya principer som införs när man minskar detta inflytande. Det kan väl inte motsägas. Vi har självfallet ingenting emot att det blir ett variabelt prövningssystem med en noggrannare prövning när det är starka motsatta intressen och en lättare prövning i enklare fall. Bygglagutredningen har också varit inne på den linjen. Men det är en helt annan sak att ta ut en sorts tätbebyggelse, en sort som man inte ens försöker definiera, och sedan anföra allmänna synpunkter om att det nu är lätt att bygga på landet. Det är ju inte ens ett system. Jag vill fortfarande hävda att denna teknik kan försvåra det fortsatta arbetet. Jag har försökt få förklaringar på detta, men misslyckats. Det finns på många håll en misstanke att bakom lagförslaget döljer sig något annat än vad det utges för att vara. Man kan misstänka att det är den första eftergiften för moderaternas propåer om att luckra upp planeringen. Jag vill ogärna tro att det är så, men också den sidan av saken kunde vara värd en kommentar från majoritetens sida.
Herr talman! Jag skall bara göra några korta kommentarer till den tredje delen av fru Landbergs anförande. Det är inte fråga om några nya principer utan det är egentligen endast omfattningen av de olika typerna som denna lagstiftning reglerar. Tätbebyggelseområdena blir något mindre — områden där dispenser erfordras. De områden där byggnadsnämnden kan bevilja byggnadslov efter enkel utredning blir något större. Fru Landberg försökte att rida på att den hearing vi hade i utskottet skulle ha gett så negativa resultat att regeringen skulle ha varit rädd för remissbehandling. Nu kunde inte den veta vad de som kom till oss på hearing skulle säga. Men får jag ta fru Landberg ur den villfarelsen, därför att när de som vi hade hearing med gick från utskottet var de mycket angelägna att till mig framföra att de var positiva till en förändring, men man kunde diskutera på vilket sätt den skulle komma till stånd. Jag tror att vi får göra slutomdömet om socialdemokraternas politik i dessa frågor ungefär så här: Stora planerade olyckor är OK, men om det skulle inträffa små oplanerade är det förfärligt farligt.

Herr talman!

Som herr Mattsson sade är bakgrunden till propositionen att riksdagen förra året begärde denna lagändring genom att bifalla en reservation. Det påpekades att en sammanfattande översikt i form av direkta lagmotiv bör vara en naturlig del i arbetet på en ny markanvändningsoch byggnadslagstiftning. Det lagförslag som jag nu har lagt fram kan sägas i ett visst hänseende stärka grunderna för ett blivande planoch beslutssystem. Förslaget innebär nämligen att den översiktliga planeringen får en given roll i beslutsprocessen och därmed också en ökad betydelse som bedömningsunderlag. Genom detta lagförslag kan kanske kommunerna runt om i landet stimuleras att skaffa sig den beredskap som kan vara bra att ha när de skall möta ett i en ny lagstiftning ganska naturligt krav på en kommunomfattande fysisk plan. Om det införs krav på obligatorisk översiktsplanering, bortfaller säkerligen behovet att skilja mellan tätbebyggelse och glesbebyggelse. I byggnadslagutredningen tog man för givet att man skulle mönstra ut det begreppet, och i den delen förekom det ingen remisskritik mot utredningen. Man har frågat varför det var så bråttom och varför man inte kan vänta på den stora reformen på byggnadslagstiftningens område. Det tar ju ändå tid innan vi får den nya lagstiftningen — det har utlovats en lång remisstid och sedan skall en proposition skrivas. Därför hinner reformen verka en tid innan vi får den nya lagstiftningen. Reservanterna undrar varför det inte har varit en beredning genom remisser. Det är alldeles riktigt att det inte har varit någon remissomgång. Och varför inte det? Jo, jag har faktiskt bedömt den här frågan som okontroversiell och inte så ingripande i det nuvarande systemet. Jag kan kanske också påminna om att den motion som låg till grund för riksdagens begäran om lagändring förra året talar om en tekniskt sett formell ändring i byggnadslagen. Vid beredningen av det här lagstiftningsärendet har vi haft samråd i flera omgångar med personer på planverket, med lantmäteriverket, med Kommunförbundet och med länsstyrelser. Under de samråden har flera värdefulla synpunkter förts fram som vi har tagit väl vara på när vi har skrivit propositionen. Reservanterna säger också att det i regeringsförklaringen talas om att ”enklare regler eftersträvas för glesbebyggelse”, medan propositionen talar om tätbebyggelse. I regeringsförklaringen har man använt glesbebyggelse som man använder det i allmänt språkbruk. Vi vet alla att det är en väsentlig skillnad mellan de juridiska definitionerna och det allmänna språkbruket. För den rena glesbebyggelsen sådan den definieras i lagen är det, som fru Landberg sade, ett så enkelt prövningsförfarande att det inte kan bli enklare. Däremot innebär lagförslaget en sådan förenkling som avses i regeringsförklaringen för den del av bebyggelsen som allmänheten vanligen uppfattar som glesbebyggelse men som enligt lagen måste hänföras till tätbebyggelse. Lagförslaget är inriktat just på det svårförståeliga gränsområdet mellan begreppen. Den enklare tätbebyggelsen kan med andra ord få en enklare prövningsordning. Det är också mycket viktigt att framhålla att syftet är att bebyggelse bör vara ett normalt och önskvärt inslag i samhällsutvecklingen och inte längre behandlas som dispensfall, dvs. enligt regler som är tänkta för undantagssituationer. I stället skall sådan bebyggelse kunna lämplighetsprövas enligt bestämmelser som är avsedda just för dessa bebyggelseformer. Och det är ju också den främsta anledningen till att jag stannat för den lagtekniska lösning som innebär att man inte bygger ut dispensreglerna. Gör man det innebär det ändå att man ser på den här bebyggelsen som någon undantagsföreteelse — det ligger ju i ordet dispens. Herr Claeson talar om att det i upp till 50 ?6 av de fall som beviljas är fråga om dispens. Det är väl skäl nog för att vilja få det behandlat på annat sätt. Man får nu ett nytt svårbegripligt begrepp, tätbebyggelse av mindre omfattning, tror reservanterna. Enligt min mening är det varken något nytt eller något svårbegripligt begrepp som nu föreslås i propositionen. Egentligen är det bara fråga om en nyansering eller — om man vill uttrycka det så — en uppmjukning av det vedertagna begreppet tätbebyggelse. När det gäller att göra det hela begripligt och ange vilken räckvidd förslaget har så finns det, som jag tycker, ganska klara uttalanden och riktlinjer i propositionen. Reservanterna har i propositionen velat läsa in en kritik från mig mot de tillämpande myndigheterna för att de inte följt anvisningarna om en mer generös dispensgivning. Det är riktigt att jag sagt att dessa anvisningar ännu inte fått tillräcklig genomslagskraft överallt. Men jag har samtidigt framhållit att detta till stor del beror på att den översiktliga prövningen hitintills inte haft den fasthet och politiska förankring som är nödvändig för en bedömning av ett enskilt ärende. Nu har emellertid läget blivit ett annat i och med att kommunfullmäktige tar ställning till kommunöversikterna. Det är bl.a. därför regeringen nu lagt fram detta förslag, som knyter an just till det värdefulla arbete som presterats i och med kommunöversikterna. Reservanterna tror också att det nu skall bli en stor tillväxt av den spridda bebyggelsen och inte bara ett förenklat förfarande. Här vill jag säga att det förhåller sig så att den föreslagna lagtexten tar sikte enbart — Nr 139 på en förenkling av själva prövningsordningen. Det resonemang som Onsdagen den ledde fram till förslaget om lagändring går ut på att avgöra vilken form 25 maj 1977 av bebyggelse som bör kunna lämplighetsprövas utan principiellt krav LL på detaljplan. Ändring i byggnads Ett led i detta resonemang är att ta fram de typsituationer som enligt — lagen, m.m. tidigare uttalanden av riksdagen och enligt planverkets anvisningar bör kunna prövas genom dispens. Sådana situationer har jag ansett vara normala. Jag har också i propositionen angett flera skäl till att jag ansåg att det kan vara önskvärt från samhällets synpunkt att bebyggelse i dessa former kommer till stånd. Någon kvantitativ tillväxt av bebyggelse i dessa former utöver den som i dag kan ske med stöd av dispensreglerna har jag inte avsett med den här propositionen. Men jag betonar här vad som kan ske, för det är, som jag förut sagt, inte alltid som dispensprövningen utfaller positivt för en sökande. Reservanterna uttrycker också farhågor för att motiveringen i propositionen gör att det blir mindre utrymme för lämplighetsöverväganden som kommunerna själva kan göra i byggnadslovsärenden. Men i själva verket är det ju så att den föreslagna bestämmelsen måste tillämpas på ett flexibelt sätt på de olika lokala förhållandena, de exploateringsintressen och den plansituation som råder. Detta framhålls också i propositionen på s. 14 och 17. Vidare poängteras på ett flertal ställen i propositionen att lämplighetsprövningen inte får eftersättas och att markhushållningen inte får äventyras. Meningen är alltså att kommunöversikterna skall vara vägledande. Här kommer man också in på en annan aspekt, som reservanterna har velat belysa, nämligen förhållandet mellan stat och kommun. Men just med hänsyn till att kommunöversikterna skall utgöra ett resultat av samspelet mellan stat och kommun, finns det enligt min mening skäl att anta att de överprövande instanserna framöver inte kommer att ha anledning att så ofta ändra på byggnadsnämndernas ställningstaganden. Reservanterna säger att det i dag ändå är 83 26 av landets kommuner som redan har dispensbefogenheter och anser mot den bakgrunden att det här förslaget inte behövs. Jag tycker inte man skall förringa värdet av att även dessa 17 resterande procent av kommunerna genom den föreslagna ordningen själva kan bestämma tillkomsten av den begränsade tätbebyggelsen. Detta, herr talman, ligger i linje med den allmänna utvecklingen inom samhällsplaneringen mot ett större mått av decentralisering och kommunalt självbestämmande, något som vi i regeringen anser vara ytterst angeläget.

Herr talman! Jag skall med hänsyn till omständigheterna fatta mig kort. Jag konstaterar bara att bostadsministern nu är betydligt försiktigare i sina kommentarer till det här lagförslaget än vad hon var i det press 203 meddelande som sändes ut i samband med att propositionen lades. Med anledning av det som bostadsministern har sagt här skulle jag gärna vilja få något eller några exempel på vilka kommuner som har varit alltför restriktiva i det här avseendet. Det kan ju vara så att majoriteten av de styrande i kommunerna inte har velat ha en ökad tätbebyggelse utanför detaljplanerat område. Jag vill också fråga när och på vilket sätt bostadsministern avser att låta analysera de positiva effekter som ett ökat byggande utanför tätorterna kan få för redan befintlig service. Det varen av de kommentarer som gjordes i pressmeddelandet.
Herr talman! Naturligtvis kan jag inte, herr Claeson, namnge kommuner. Men vid samtal som förts har ett flertal kommuner uttryckt sin stora osäkerhet just när det gäller att bevilja dispenser och hur man skall handla. Man har också uttryckt sin oro gentemot den överprövande instansen, dvs. länsstyrelsen. Man vet inte riktigt vad länsstyrelserna tycker och anser därför att det är bäst att vara restriktiv, trots att man skulle vilja vara mer generös än man har varit. Med det här enklare förfarandet får kommunerna avgörandet i sin hand på ett helt annat sätt. Att det skall vara bra för samhället och den befintliga servicen i olika kommundelar är väl, herr Claeson, en enkel fråga att förstå. Några familjer till kan vara just det man behöver för att motverka uttunningen av servicen. Det gäller också att tillvarata och utnyttja saker och ting. Det behövs kanske skolskjuts, och det underlättas om det blir några fler barn som behöver sådan. Detta har herr Claeson och jag diskuterat i andra sammanhang, och egentligen tror jag inte vi har några delade meningar.
Herr talman! Det senaste som fru bostadsministern sade är vi överens om; där har vi inga delade meningar. Men det var inte det jag frågade om, utan jag undrade när och på vilket sätt bostadsministern tänkte låta analysera de här positiva effekterna av ett ökat byggande utanför tätorterna. Sedan vill jag konstatera att trots att fru bostadsministern har påstått att många kommuner har varit alltför restriktiva i de här sammanhangen, så kan jag nu tydligen inte få besked om en enda sådan kommun när jag efterlyser exempel.